Herr talman! Naturligtvis står vi bakom alla våra yrkanden, men för tids vinnande kommer jag bara att yrka bifall till reservation 43, under punkt 34, som Socialdemokraterna naturligtvis står bakom. Herr talman! I början av detta år kom det ett tackkort från en av de större hamburgerkedjorna i Sverige. Med detta tackkort fanns också ett presentkort på 100 kronor som man som ledamot kunde använda om man så ville. Tackkortet handlade om den största satsningen i regeringens budget, nämligen sänkningen av restaurangmomsen, en sänkning som kostar skattebetalarna ungefär 5 1⁄2 miljard kronor. Det är 5 1⁄2 miljard kronor som naturligtvis skulle kunna användas till något helt annat.

Herr talman! I förra veckan nåddes vi av två rapporter som visade att den svenska skolan blir alltmer segregerad. Segregationen är en kunskapssegregation som består i att vissa klassrum presterar mycket bättre än andra klassrum. Det handlar inte om att vissa elever går i andra skolor än andra elever. Låt oss aldrig skylla eleverna för skolans tillkortakommande! Alla skolor kan vara framgångsrika skolor - om de får rätt förutsättningar. I min hemkommun Botkyrka, som styrs av en rödgrön majoritet, har genomsnittsbetyget stigit från 185 poäng 1999 till 201 poäng förra våren. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasiet ligger på 82 procent i snitt, detta trots att förutsättningarna inte alltid är de bästa hos alla elever. Men det visar att det går. Det visar också att det inte finns några genvägar till en bättre skola. Herr talman! Miljöpartiet har en rad åtgärder som skulle kunna bidra till en bättre skola för att möta varje ung människa utifrån deras förutsättningar. Precis som Botkyrka visat är språket en nyckel. Satsningar på modersmålsundervisning, tvåspråkig undervisning och lässtrategier i alla årskurser möjliggör för fler att hänga med i skolan. Språket behöver inte vara en orsak till att man halkar efter, tvärtom. Det bör vara en resurs i lärandet. I det betänkande som vi har att debattera i dag har Miljöpartiet en del reservationer som gäller just språkinsatser i skolan. Vi har också reservationer gällande den allt viktigare elevhälsan. Men jag tänkte prata om två reservationer, en om studie och yrkesvägledning och en om praktisk arbetslivsorientering som Alliansen också väljer att avslå. Miljöpartiet anser att det är viktigt att eleverna ges förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Det skulle bidra till en mer motiverad skolgång och färre avhopp från gymnasiet. Elever ställs inför allt fler val i skolan i dag. Studie och yrkesvägledning spelar därför en stor roll för att rätt förutsättningar ska ges i val av enskilda kurser, framtida utbildning eller yrkesval. För att minska avhoppen i gymnasiet kommer en förstärkning att vara viktig, inte bara i gymnasiet utan också i grundskolan. Den nya skollagen har förtydligat kravet på studie och yrkesvägledning för huvudmännen. Bra, men vi vill satsa på en utveckling av yrket för att förbättra förutsättningarna att utveckla verksamheten. Det ger fler elever förutsättningar att göra kloka val och få ut mer av sin skolgång. Vi vill se en översyn och en uppdatering av de allmänna råden för studie och yrkesvägledning och ett stimulansbidrag för att implementera och följa upp dessa. Det har vi avsatt pengar för i vår budget. En meningsfull och hanterbar kunskapsskola förutsätter en studie och yrkesvägledning av högsta klass. De senaste tio åren har dock väldigt lite hänt. I grundskolan går det två studie och yrkesvägledare på tusen elever. Bara några fler än hälften av dem är utbildade till detta. Det ger ingen god grund för kvalitet. I gymnasiet ser vi samma mönster. Två studie och yrkesvägledare per tusen elever. Några fler har en utbildning i yrket. Det håller inte. Här behöver göras insatser. Miljöpartiet efterlyser handling från regeringens sida. Det är bra att det finns en skärpning i skollagen, men det räcker inte. Regeringen säger sig vara orolig över de allt fler avhoppen i gymnasiet. Men i stället för att göra insatser för att fler ska göra kloka val och sedan fullfölja sin utbildning vill regeringen och utbildningsministern sänka kraven och ge dem som är trötta och slutar ett diplom ändå. Så mycket för kunskapsskolan! Gäller inte den för alla barn? Herr talman! Något annat som är viktigt för en meningsfull skola är den praktiska arbetslivsorienteringen. Den behöver utvecklas. Den praktiska arbetslivsorienteringen inom skolan syftar till att ge eleverna kontakt med arbetslivet. Till och med 1994 reglerades formerna för arbetslivsorientering i grundskolan i läroplanen. I dagens målstyrda skola anges i 2011 års läroplan för grundskolan att skolans mål är att varje elev ska ha inblick i närsamhället och dess arbets och föreningsliv. Låg mig säga att det är långt kvar innan vi når det målet. Kommuner som slutat med prao för elever i grundskolan hänvisar till att det är svårt att få fram praoplatser. Allt tyder på att det har sin orsak i att skolan inte prioriterar praoverksamheten snarare än ett bristande intresse från arbetsgivarna. Skolan bör i samarbete med arbetsgivarnas organisationer utveckla och inte avveckla den praktiska arbetslivsorienteringen. Vi behöver göra mycket mer för att stärka kopplingen mellan arbetsmarknaden och skolan. Vi behöver göra det långt innan eleverna hoppar av eller kommer ut med mössa i handen men med ofullständiga betyg från gymnasiet. Man kan tycka att det är i linje med både arbetslinjen och läroplanen. Riksdagsledamoten Anton Abele har till min glädje motionerat om det här. I den här frågan önskar jag att hans parti lyssnade lite mer på honom. Men nej, regeringspartiet vill annorlunda och ser inte den kopplingen. Det beklagar jag. Jag står naturligtvis bakom alla våra yrkanden, herr talman, men för tids vinnande yrkar jag bifall till endast reservationerna 15 och 47. I detta anförande instämde Ann-Louise Hansson .
Herr talman! Jag måste säga att jag fortfarande är förvånad över att jag faktiskt inte fick svar från Rossana Dinamarca på mina direkta frågor. Nu är hon inte ens i församlingen. Jag vet inte om det är brukligt, men när man ändå deltar i debatten och någon ställer en fråga försöker man också ge ett svar. Jag tycker till och med att det är ohyfsat. Nåväl, i SVT-reportaget De ojämlika skolorna från den 4 maj konstaterades att skolorna har blivit alltmer ojämlika. Jag vet inte för vilken gång i ordningen vi hör detta. Skolminister Jan Björklund intygar att så är det. Han konstaterar också att det är ett misslyckande och att det innebär en stor utmaning för Sverige. Det är så det brukar låta när vi diskuterar svensk skola. Vad som däremot förvånar är när Björklund också säger att de ojämlika skolorna framför allt är ett resultat av invandringen. Han konstaterar att många invandrarbarn kommer från länder där det "knappt finns skolsystem". Han säger också att det är "mer svårjobbat" i skolorna som tar emot dessa barn. Så är det. Det är bra att han erkänner det, för kanske kan man då också göra någonting åt problemet. Jag måste säga att jag ändå är förvånad att höra Björklund säga något sådant. Jag har själv påpekat detta i den här talarstolen vid ett par tillfällen och har kritiserats av just Björklund för att jag har sagt det. Därför är det så klart befriande att han säger någonting som jag har påstått, för så är det. Man kan tycka vad man vill, men de senaste decenniernas mass-invandringspolitik och mångkulturalistiska utgångspunkt har skapat ett splittrat och segregerat samhälle. Det är klart att det även slår igenom i den svenska skolan. Jag påstår inte att det är bra, tvärtom. Men inget blir bättre av att vi förnekar eller blundar för verkligheten. Kan då allt skyllas på just invandringspolitiken? Nej, det kan det inte. Det påstår jag inte heller. Det är ingen slump att skillnaderna har ökat sedan början av 90-talet när det genomfördes flera stora reformer, framför allt kommunaliseringen men också det fria skolvalet och friskolereformen. Vad gäller det fria skolvalet innebär det att man inte bara ger en elev och en förälder möjlighet att välja skola. Man ger också en möjlighet att välja bort. Så är det. Jag hävdar att den politik, det vill säga den invandringspolitik vi har har förstärkt viljan att välja bort. Jag vet inte om ni känner till det, men det har för något år sedan, tror jag att det var, gått en UR-dokumentär som hette Världens bästa skitskola . Den gick i fyra delar. Det var en väldigt bra dokumentär. I ett av de avsnitten kan man se hur svenska föräldrar i Malmö inte bara väljer skola till sina barn utan de väljer också bort - i det här fallet en invandrartät skola. Det framgår med tydlighet att de här föräldrarna inte över huvud taget är intresserade av någon sorts integration. Man ser den skola det handlar om som en problemskola. Där ska barnen inte gå. Man väljer bort snarare än att man väljer något annat. Det är så jag tolkar det. Då kan man diskutera om föräldrarna gör fel. Nej, jag tycker inte att de gör det. Jag hävdar att det är en helt naturlig reaktion. Man vill så klart bara sina barns bästa. Skulden ska inte läggas på föräldrarna i det här fallet utan jag menar att skulden ska läggas på de politiker som har skapat den här situationen. Även om det är så att det fria skolvalet har bidragit till segregationen menar jag att det är omöjligt att gå tillbaka till det system som vi hade innan, då man gick i den skola där man bodde. Även då hade vi någon form av val, kan man säga. De som hade möjlighet att flytta någonstans där det fanns en bra skola kunde också göra det, medan de som var tvungna att bo på ett visst ställe därför att de kanske hade det dåligt ekonomiskt var tvungna att ta den skola som fanns just där. Det fria skolvalet innebär ändå, menar jag, fler fördelar än det innebär nackdelar. Jag ser inte hur vi kan återgå till det system vi hade innan, även om det så klart också finns nackdelar. Det finns ingenting som bara är bra eller bara dåligt. Det finns ofta både och. För att åtgärda den ojämlika skola som vi ändå har fått, och det verkar som om det också blir värre för varje år som går, menar jag framför allt, det har jag sagt många gånger, det är ingen hemlighet, att skolan ska förstatligas. Jag hävdar att det är den viktigaste åtgärden, förutom så klart att förändra invandringspolitiken. Det är ingen hemlighet att vi tycker det också. Då får vi en helt annan kontroll över resurserna. Då kan staten på ett annat sätt styra resurserna dit där de behövs. I dag är det tyvärr så att en kommun som har det väldigt dåligt ekonomiskt sett ofta är tvungen att skära där det finns pengar. Då skär man också i skolan så klart. Där finns ofta pengar att hämta, tyvärr. Däremot menar jag att friskolereformen ska ses över. Vi måste se över den reformen. Även om vi i grund och botten är positiva till friskolan som idé - det har jag också konstaterat flera gånger - menar vi att den har gått för långt. Jag vill än en gång påpeka att när man lanserade friskolereformen var tanken att "föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor" skulle få en chans under ett annat huvudmannaskap. Det är en väldigt sund syn på friskolan som vi delar, absolut. Men så är det inte i dag. I dag är allmän inriktning den absolut vanligaste formen. Friskolorna är så pass många i flera kommuner, till exempel i min egen hemkommun, att de faktiskt hotar helheten. De slår sönder helheten. Det har till och med gått så långt att alla partier, samtliga parter från vänster till höger säger nej till friskoleetableringar. Då måste man från statens sida fundera på om man kanske ska dra i handbromsen och ta sig en allvarlig funderare på att åtgärda det här. Det handlar inte om att vara för eller mot friskolor utan det handlar om att hitta en bra balans. Jag vet att vår utskottsordförande - nu är hon tyvärr inte här - vid något tillfälle har. : Jo, jag är här!) Förlåt! Jag ber om ursäkt. Förlåt. Ordföranden har vid något tillfälle sagt att vi skulle vara emot friskolor och därmed försökt placera oss på samma sida som Vänsterpartiet. Det känns lite fel. Vi är inte mot friskolor, och vi är definitivt inte på samma sida som Vänsterpartiet i frågan. Men jag menar att vi måste få diskutera sakerna helt förutsättningslöst. Det är därför vi bland annat har stött utredningen, det vill säga att se över alla reformerna, se på fördelar och nackdelar, och utifrån de resultaten försöka agera och skapa en bra skola. Det finns en rad nackdelar med friskolan. Det finns fördelar också. Jag har föredragit dem innan, och jag behöver inte föredra dem i dag. Allt är inte vare sig bra eller dåligt. Det är oftast en gråzon. Vi måste återgå till friskolereformens ursprungliga intentioner, till exempel den variant man har valt i Finland. Den är bra. Friskolan breddar utbudet. Den tillför något som kanske saknas i den vanliga skolan. Det är så det ska vara. Den ska inte finnas till bara för att slå sönder helheten, vilket den tyvärr ibland gör. Det känns hårt. Jag har alltid varit en anhängare av friskolor. Det känns hårt att behöva erkänna att det jag alltid har varit för faktiskt också innebär nackdelar. Så är det. Björklund menar att kommunerna måste fördela resurserna annorlunda. Han menar att skolor med låga resultat och många invandrarelever måste få mycket mer resurser än andra skolor. Mer resurser i dessa skolor betyder, enligt Björklund, att de kan ha fler lärare och högre löner för lärarna. Det betyder också, menar han, att man kan locka till sig de duktigaste lärarna. Han säger också att han vill lägga om skolsystemet för dessa elever. Om jag har tolkat honom rätt ska det komma ett förslag före sommaren. Jag ser faktiskt fram emot förslaget, och jag ser definitivt fram emot debatten. Jag ställer mig en fråga med tanke på vad Björklund säger: Om det inte finns kommunala resurser att ta av, vad händer då? Ingen ska inbilla mig att kommunerna kan öppna skattkistor och sedan ösa ur ett överflöd. Så är det inte. I stället kanske kommunerna tvingas till ytterligare besparingar inom andra områden för att en satsning på skolan ska vara möjlig. Det är inte en hållbar lösning. Då är vi åter tillbaka till att förstatliga skolan. Det vet jag att Folkpartiet vill. Om det kommer ett klart förslag, vilket jag förstod det som när Björklund uttalade sig i reportaget, ska det bli intressant att läsa det och debattera det. Låt mig sammanfatta. Förstatliga skolan - viktigt. Se över friskolesystemet - jätteviktigt. Ändra invandringspolitiken - definitivt jätteviktigt. Jag menar att allt annat är ett stort svek mot våra barn och ungdomar oavsett ursprung. Jag vill avsluta med att yrka bifall till följande reservationer - de är några, det kommer att bli en del omröstningar, tyvärr: 7, 9, 10, 19, 22, 27, 29, 32, 45, 48 och 52. Jag vill passa på att gratulera utskottsordföranden. Jag fick reda på först i efterhand vad det handlade om. Grattis!

Herr talman! Skillnaderna mellan kommuner och skolor har ökat - likvärdigheten och tanken om en skola för alla har kommit rejält på skam. Den privatiseringsvåg vi ser på skolans område är möjlig tack vare att Sverige har de mest generösa reglerna i världen. För Vänsterpartiet går elevers rätt till kunskap före aktieägares rätt till vinst. Därför har vi en rad förslag på hur regelverket behöver förändras. Många kommuner har uttryckt att det är ett problem att Skolverket, numera Skolinspektionen, mot kommunens vilja kan bevilja etableringen av en fristående skola, trots att det är kommunen som får stå för kostnaden. Vi ser en överetablering av skolor samtidigt som vi har ett sjunkande elevantal. När kommunens möjlighet att planera rubbas slår det hårt mot undervisningen eftersom resurserna äts upp av lokalkostnader. I en del kommuner har det dessutom fått konsekvensen att kommunala skolor tvingats läggas ned. Detta är inte rimligt, och därför vill vi ändra på den ordningen och ge kommunerna beslutanderätten. Årliga granskningar av utbildningsföretagen visar på samlade vinster som numera omfattar miljarder kronor. Det är nya rekord varje år. Detta är möjligt eftersom vi i Sverige, till skillnad från våra grannländer, exempelvis inte har några regleringar av vilka driftsformer som får gälla, begränsningar av antal skolor som en huvudman får driva eller hur vinsterna ska användas. Den här slappheten får eleverna betala för. Fristående skolor sparar pengar genom att inte ha behöriga lärare. Vinster skapas genom att barnen får äta i klassrummet eller möjligen får en matkupong på 20 spänn eftersom det saknas matsal och personal. Det finns inte tillräckligt med toaletter. Barn med funktionshinder kan avvisas. Skolorna tar in avgifter från föräldrarna, fast man kallar det frivilliga bidrag. Effekterna av konkurrensen för de kommunala skolorna har blivit att man har skurit ned på elevhälsan, studie och yrkesvägledning samt skolbiblioteken. Klasserna har blivit större och lärartätheten har minskat. Nödvändig upprustning av lokalerna prioriteras ned eller bort helt och hållet. Det här är inte vägen till en likvärdig skola. Jag sitter nu, tillsammans med några av er, med i den kommitté som ska se över frågan om vinster i fristående skolor. Dess värre visar inga övriga partier på något större mod att ta tag i den här frågan. Man försöker hitta kvalitetskriterier, som det heter, men detta visar sig vara ytterst svårt. För att komma åt problemet med lycksökare inom skolan måste vi attackera vinstintresset, och då kan vi inte tillåta att aktiebolag eller riskkapitalbolag driver skolor vars främsta syfte är att maximera vinster. Herr talman! Kunskap är makt. Därför verkar vi i Vänsterpartiet för att alla barn i skolan ska ha samma möjligheter att skaffa sig kunskap och utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov oavsett bakgrund. Det betyder inte att alla ska vara lika. Tvärtom! Olikheter måste få utrymme för att skolan ska bli en plats för mångfald och demokratisk samverkan mellan människor i ett jämlikt samhälle. Skolan spelar en central roll för att ge alla en grund att stå på och för att ge eleverna de redskap som behövs för att utvecklas i skolan, men också resten av livet. Vänsterpartiet vill ha en skola där eleverna får det stöd och den stimulans som behövs för att ta emot, skaffa och söka kunskap. Kunskap är en demokratisk rättighet, inte en handelsvara. Vi vill därför ha en gemensamt finansierad och demokratiskt styrd skola där det är behoven som styr resurstilldelningen. I en likvärdig skola ges varje elev goda möjligheter att få sina behov tillgodosedda, och på så sätt kan alla elever nå målen. Om den sociala bakgrunden inte ska slå igenom kan resurserna inte fördelas som i dag. Vi kan inte sätta samma pris på varje elev. Mer resurser måste gå till skolor och områden där behoven är stora. Herr talman! Skillnaderna mellan olika skolors resultat har ökat dramatiskt - en fördubbling sedan slutet av 1990-talet. Betydelsen av vilken skola en elev går i har blivit avsevärt större. Det här är Skolverkets ord i den rapport man presenterade i förra veckan. Man pekar ut det fria skolvalet som en starkt bidragande orsak till den ökade orättvisan och segregationen - återigen ska tilläggas. Det är inte första gången som Skolverket visar på detta. För över ett år sedan beslutade den här riksdagen om att utreda de stora skolreformerna - kommunaliseringen, det fria skolvalet och fristående skolors etablering. Än har ingenting hänt. Det visar på en respektlöshet från regeringen mot de beslut som vi fattar här i riksdagen. Det visar också på en feghet i att ta tag i det som faktiskt är de stora problemen i svensk skola i dag. Det man kallar frihet är bara en frihet som gäller vissa - de som har möjligheten att skjutsa sina barn till en annan skola eller har råd att köpa busskort så att barnen kan ta sig till skolan. För mig handlar frihet om att alla elever ska ha rätt till en bra skola som ger alla rätten att nå målen. Inte en enda elev ska behöva gå i en skitskola. Vi har en alltmer växande fattigdom bland barn. Den senaste rapporten från Rädda Barnen visar på ett trendbrott. Nära en kvarts miljon barn i Sverige lever i fattigdom. Det är 28 000 fler barn än förra året. Min son går i ettan, och han har 21 klasskamrater. Enligt statistiken innebär det att tre av hans kompisar i klassen är fattiga. Det är inte fråga om att de inte äger det senaste Nintendo DS eller saknar en stor platt-tv. Det handlar om barn som inte har mat att äta i slutet på månaden eller som fryser på rasten för att de inte har ordentliga vinterkläder. Det handlar om barn som får sitta vid sidan om rinken och titta på när klasskompisarna åker skridskor därför att föräldrarna inte har råd att köpa skridskor. Majblomman har återigen kommit med sin årliga rapport, och den visar år efter år hur fattiga barns situation ser ut. Det är barn som saknar glasögon fast de behöver, barn som blir sjuka varje gång det görs en utflykt som kostar en slant, barn som hittar på historier om saker som de aldrig har gjort för att de skäms när klasskompisarna berättar om Gröna Lund, Gotland eller Gran Canaria. Jag har vid ett antal tillfällen debatterat den här frågan med utbildningsministern. Vid det senaste tillfället sade han: Ska det vara förbjudet att steka pannkakor till barnens matsäck? För oss här är det inget problem med dessa så kallade obetydliga kostnader, men för de tre barnen i min sons klass kan det betyda att de är "sjuka" på utflyktsdagen eller att de "glömmer" matsäcken. Regeringen har med den nya skollagen öppnat för att införa avgifter i skolan. Jag hade hellre sett en skärpning i likhet med Majblommans krav. Skolan ska vara avgiftsfri - inga dolda avgifter. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga något om fritidshemmen. I tisdags var det fritidshemmens dag. Antalet barn i fritidshemsgrupper ökar dramatiskt, och det är någonting man kan säga varje år: Ökningen är dramatisk. Det har varit så de senaste 20 åren. Jag har besökt fritidshem där gruppstorlekarna är alltifrån 50 till över 100 barn. Dessutom är lokalerna underdimensionerade. Den här arbetsmiljön är helt oacceptabel, både för barnen och för fritidspedagogerna. Det måste göras tydligare att det krävs vissa förutsättningar för att verksamheten ska hålla en godtagbar kvalitet. Om inte staten tar initiativet är chansen liten att det någonsin kommer att bli bättre för barnen på fritidshemmen. Därför vill Vänsterpartiet införa ett statligt stöd på 4,5 miljarder kronor för att anställa fler i fritidshemmen och minska barngrupperna. Det innebär en bättre arbetsmiljö för både anställda och barn. Möjligheten att bedriva en meningsfull verksamhet förbättras också, vilket är bra för barnens lärande och utveckling. Det är beklämmande att vi har en regering som inte ser fritidshemmens betydelse men inte heller fritidspedagogernas kompetens. De står utanför lärarlegitimationen, och i och med den nya behörighetsförordningen är det inte längre de som ska ansvara för den verksamhet som de har kompetens och utbildning för. Jag är väldigt glad över att man nu hör hur rösterna höjs och stärks bland fritidspedagoger, och jag hoppas att det ska kunna bidra till en reell förändring. Därmed vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 55.

Herr talman! Alla Sveriges elever har inte samma möjlighet att lyckas i skolan. Resultatet beror alltför mycket på vilken skola de går i. Skolverkets rapport i förra veckan belyser på ett kusligt sätt betydelsen av ett aktivt skolval och därigenom vikten av kamrateffekter och höga förväntningar. Det spelar större roll i dag än för 20 år sedan vilken skola eleverna går i. Vi moderater vill att alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential oavsett var de bor, vilka föräldrar de har eller vilken skola de går i. Utlandsfödda elever presterar sämre än tidigare, och det beror på att de invandrar i allt högre ålder och ofta numera kommer från länder som har ringa eller ingen skolgång. Kommer eleven till Sverige i åttan eller nian blir det naturligtvis nästan omöjligt att nå målen under tiden i grundskolan. Däremot är det fortfarande så att barn som kommer till Sverige före skolstarten presterar som kamrater som är födda i Sverige med utländsk bakgrund. Ja, vad kan den undersökningen säga oss politiker? Jo, att det fria skolvalet måste bestå - allt annat är feltänkt. Om vi tog bort det skulle barnen och eleverna fastna i boendesegregationens skolor utan möjlighet att ta sig därifrån. Det fria skolvalets kritiker hävdar att det skadar likvärdigheten då studiemotiverade elever lämnar skolor med bristande kvalitet. Men det grundläggande problemet är ju inte att elever väljer bort skolor med bristande kvalitet. Problemet som vi måste ta itu med är att det finns skolor där kvaliteten brister. Man kan aldrig skapa en långsiktigt hållbar likvärdighet i skolan genom att begränsa elevernas rättigheter, utan det är endast genom att lyfta upp kvalitetsnivån i lågpresterande skolor som vi kan uppnå en riktig likvärdighet i vårt utbildningssystem. De stora och viktiga reformer som vi just nu genomför har ännu inte påverkat resultaten i rapporten. Ny skollag, nya läroplaner, nya kursplaner med tydligare kunskapsmål kommer att få stor betydelse för ökad likvärdighet, och särskilt för elever med svagare kunskaper och studieresultat. Skollagen - vår nya skollag - betonar skolans kompensatoriska uppdrag, men huvudmännen måste också ta sitt ansvar för att fördela resurserna på ett mer rättvist sätt. På uppdrag av regeringen genomförde Skolverket 2011 en undersökning av just resursfördelningen i de 50 mest segregerade kommunerna. Jag måste säga att jag skäms på våra kollegers vägnar ute i kommunerna. Hur resonerar de egentligen? I 25 procent av dessa kommuner togs ingen hänsyn till socioekonomiska skillnader när skolorna lade ut skolpengen. Vi har alla en mission att fylla på detta område. Information och kunskapsöverföring till våra partikamrater i kommunerna är absolut nödvändig. Men rapporten från Skolverket pekar också på vikten av höga förväntningar på eleverna. Det har sedan länge Lennart Grosin och Trevor Dolan lärt oss, och praktiskt utfört har jag sett det bland annat i Nossebro. Vad politiker och tjänstemän kan göra i Nossebro kan också alla andra göra! I Sverige finns stora skillnader i resultaten mellan kommunerna, mellan skolorna i kommunerna och mellan klasserna i skolorna. Vad säger detta oss? Jo, det säger betydelsen och vikten av bra lärare! Det är bra lärare som gör skillnad. Det är bra lärare som uträttar underverk. Som tidigare lärare kan jag vittna om att nyckeln till framgång finns i samspelet mellan elev och lärare. Vi måste få de lärare som ännu inte är så bra att bli bättre. Lärarlyft, ny lärarutbildning, mattelyft, läsa-skriva-räkna-satsning och karriärvägar har gjort nytta. Men lärarna behöver också ständig kompetensutveckling, generellt och individuellt. Någon behöver förfina sina ämneskunskaper, någon behöver lära sig att motverka mobbning, och en tredje har problem med ordningen i klassen. Här har rektor ett stort ansvar för att se till att varje lärare får fortbildning efter behov. Herr talman! Eleverna gör många felval i skolorna, till men för dem och för vår samhällsekonomi. Studie och yrkesvägledningen måste bli bättre, komma in tidigare och finnas nära inom hela skolsystemet. Vi har för få vägledare, och de har inte alltid tillräcklig utbildning. Inte minst har jag det senaste året träffat på dem som trott att elever inte kan få högskolebehörighet när de går på de yrkesförberedande programmen i gymnasiet. Sådant duger inte! Vi har förtydligat kraven i skollagen, men jag är inte säker på att det räcker. Herr talman! Om två år är det val igen, och då hoppas vi alla att partierna blir insläppta i skolan. Demokratiuppdraget består av tre delar: Eleverna ska utveckla kunskaper om demokrati, skolan ska verka i demokratiska arbetsformer, och den ska också fostra demokratiska samhällsmedborgare. Därför uppmanar vi, alla partier i utskottet, Sveriges skolledare att söka lösningar för att i möjligaste mån släppa in partier och ungdomsförbund i våra skolor. Jag tror att svenska skolan är på rätt väg. Jag är övertygad om att de stora reformerna kommer att förbättra resultaten och likvärdigheten. Men vi är inte färdiga ännu, och vi kommer väl aldrig att bli färdiga. Nu måste vi dessutom till exempel se över den administrativa bördan för våra lärare. Jag är övertygad om att vi måste sätta in insatser i skolan tidigare och att vi måste få huvudmännen att sluta exkludera elever i möjligaste mån. Slutligen, herr talman: Resultatet det senaste läsåret var generellt sett något bättre jämfört med föregående år. Det är något att glädja sig åt. Förhoppningsvis har nu resan mot bättre resultat i skolan börjat. Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet. I detta anförande instämde Jan Ericson, Camilla Waltersson Grönvall och Oskar Öholm , Ulrika Carlsson i Skövde samt Yvonne Andersson och Annika Eclund .

Herr talman! Jag ska börja med det som handlar om likvärdigheten och jämlikheten i den svenska skolan. Vi vet genom nationell forskning, inte minst via Skolverkets försorg, men också genom internationell forskning, inte minst via OECD, att just sammanhållna skolor och ett sammanhållet skolsystem med blandade elevgrupper är inte bara en rättvisefråga utan också en fråga som handlar om kunskapsutvecklingen. Blandade grupper och sammanhållna system tenderar att leverera högre kunskapsresultat generellt sett, såväl för högpresterande elever som för lågpresterande. Det har under många år utmärkt det svenska skolsystemet. På senare tid är det precis som flera talare har varit inne på: Vi ser att det går åt fel håll. Nu börjar situationen bli sådan att det är lika lätt i Sverige i dag att förutse hur det ska gå för eleverna bara genom att titta på föräldrarnas utbildningsbakgrund som det är i länder som USA och Tyskland, som vi aldrig har haft som föredöme i det här specifika fallet. Margareta Pålsson säger att detta är viktigt. Men då blir min fråga: Vad vill Moderaterna göra? Det kan ju rimligen inte räcka med fromma förhoppningar. Du framför problemet att kommunerna inte fördelar resurserna efter behov. Men vad tänker ni då göra för att resurserna ska fördelas bättre? Att bara ta upp problemet men inte komma med några förslag kommer ju inte att hjälpa upp situationen. Tror ni att de genomförda reformerna skulle häva utvecklingen? Jag tror tyvärr att de till och med kommer att späda på utvecklingen, för väldigt mycket av inriktningen i den skolpolitik som förs av denna regering handlar snarast om sortering - inte sammanhållning.
Herr talman! Vår vice ordförande pratar om klyftorna i skolorna och resultaten i skolan - klyftorna växer och resultaten blir sämre. Ja, så var det också under Göran Perssons tid. Då hade vi interpellationsdebatter där vi frågade: Vad ska ni göra för att minska klyftorna? Vad ska ni göra för att öka resultaten? Vi hör, herr talman, ofta Ibrahim Baylan tala om att resultaten har försämrats de senaste fem åren. Jag kan räkna ut varför han talar om fem år. I själva verket har de försämrats i 15-20 år. Det tråkiga var att den socialdemokratiska regeringen inte gjorde någonting åt det. De kom inte ens fram med en ny skollag. Men vi har verkligen gjort någonting åt det: ny skollag, ny lärarutbildning, ny läroplan och nya kursplaner. Och så säger man att ingenting händer! Nej, man kan inte vända det på nio tio månader. Men det kommer att märkas, och det kommer att bli bättre. Om det räcker vet vi inte ännu. Man måste ha en ödmjuk inställning och konstatera att om det inte blir som man har tänkt sig måste man göra ännu mer. Jag skulle, herr talman, vilja passa på att fråga Ibrahim Baylan hur Socialdemokraterna vill att grupperna i skolan och förskolan ska bli socialt och etniskt heterogena. Hur ska vi få denna blandning i Rosengård, Hammarkullen och Ronna? Ska vi bussa dit elever, eller hur har Socialdemokraterna tänkt sig?
Herr talman! Eftersom ordföranden för utskottet uppenbarligen inte lyssnade på mitt anförande, där jag just sade att kunskapsförsämringen har hållit på i snart 15 år, kan hon alltid läsa det i efterhand i protokollet och se att det står tydligt där. Dock har situationen i modern tid aldrig varit så illa som nu. Resultaten har aldrig varit så låga som nu. Det är viktigt att komma ihåg. Sedan är det precis så att vi alla behöver vara ödmjuka och se om det finns områden där vi till och med över blockgränserna kan göra något. I mitt anförande försökte jag sträcka ut en öppen hand till den nuvarande regeringen och säga att vi kanske skulle kunna göra något här, eftersom vi inte står så långt ifrån varandra. Kanske skulle det vara välgörande för svensk skola och för Sveriges framtid om vi satte oss ned och diskuterade om det går att lämna långsiktiga besked. Detta har över huvud taget inte bemötts. Om det beror på att man i riksdagen inte har någon möjlighet att göra den typen av överenskommelser eller om inte viljan finns vet jag inte, men det kanske Margareta Pålsson kan klara ut. Jag har redan redogjort för vad vi vill göra. Det handlar framför allt om resursfördelningen. Sedan tycker vi också att grund och gymnasieskolan, precis som på högskoleområdet, ska ha i uppgift att när man etablerar och bedriver verksamhet se vad man - inom ramen för det fria skolvalet - kan göra för att få mer heterogena elevgrupper. Skolvalet blir i det fallet till och med en förutsättning för det. Slutligen, herr talman, kan jag konstatera att jag inte fick något som helst svar på vad Moderaterna konkret vill göra förutom fromma förhoppningar. Kanske är det så att jag inte får något svar, och därför avslutar jag med följande. Eftersom ordföranden för utskottet i dag av regeringen har utsetts till landshövding vill jag gratulera i den antagligen sista debatt som vi har här i kammaren och framföra förhoppningen om att utbildningsutskottet kanske också i framtiden blir inbjudet till Skåne och kan hälsa på och diskutera den här typen av frågor också i den landsände där utskottsordföranden nu blir landshövding.
Herr talman! Jag tackar så mycket för den lyckönskningen, och på stående fot säger jag naturligtvis: Hjärtligt välkomna till residenset i Malmö efter den 1 september, så ska jag se till att bjuda på en god middag och kanske någonting därtill! Men innan det blir den 1 september tänker jag jobba lite mer med partipolitik. Jag vill också, herr talman, passa på att uttrycka både min och Alliansens förhoppningar om att vi ska kunna göra breda överenskommelser. Vi vet att Socialdemokraterna är det största partiet i riksdagen än så länge. Det är viktigt att kunna göra breda överenskommelser. Det gläder oss mycket att Socialdemokraterna på ett helt annat sätt har närmat sig den politik som Alliansen har stått för sedan vi vann valet 2006. Vi satt i kammaren då och hörde hur det yrkades avslag på alla våra reformer. Det är alldeles tydligt att det blåser nya vindar. Det hälsar vi med stor tillfredsställelse. Herr talman! Jag hoppas också att vi ska kunna återgälda den framsträckta hand som vi nu får.

Herr talman! Den här regeringen har snart suttit i sex år, och tyvärr händer inte så mycket. Vi ser snarare att orättvisorna ökar. Man har inte lyckats vända den utveckling som man inför valet 2006 hade stora planer på att göra någonting åt. Det har inte hänt så mycket. Det man gör skapar ibland lite kaos, som med lärarlegitimationen, eller också lägger man fram förslag som egentligen inte spelar någon större roll, som att förbjuda mobiltelefoner. Jag vet inte för vilket år i ordningen som Skolverket bland annat påpekar problemet med det fria skolvalet. Det kan man helt blunda för, vilket den borgerliga sidan verkar göra, eller också kan man ta tag i den frågan och titta på den på allvar. Som jag sade i mitt anförande beslutade den här riksdagen för över ett år sedan att utvärdera de stora skolreformerna, bland annat det fria skolvalet, men ingenting händer. Det kanske är lämpligt att ställa frågan till utskottsordföranden som rimligen borde vara den som har kunskap nu när inte utbildningsministern behagar vara här. Vad är det som händer? När kommer den? Är den inte viktig nog? Skolverket, men också PISA, har pekat på de här reformerna som anledningar till varför likvärdigheten brister i skolan. Är det okej att vissa elever ska gå i de här dåliga skolorna? Om inte, vad tänker Moderaterna och den här regeringen göra åt det?
Herr talman! Rossana Dinamarca påpekar i sin replik att det inte händer så mycket. Jag är ledsen över att Rossana Dinamarca inte har upptäckt att det inte har hänt så mycket som nu i skolan sedan 1842. Det har kommit väldigt stora reformer och väldigt många reformer. Jag är snarare orolig för motsatsen. När jag träffar rektorer och lärare är de lite ansatta. Det är mycket de ska ta in. Det är mycket nytt de ska lära sig. De tycker ibland att vi kunde ha tagit det lite lugnare. Herr talman! Jag vill uppmana Rossana Dinamarca att åka ut och besöka skolorna. Då kommer hon också att upptäcka att det har hänt väldigt mycket. Vi har ett tillkännagivande till regeringen om att utvärdera de stora skolreformerna. Den uppgift jag har är att det kommer att sättas i sjön i år. Man kan tycka att det är lång tid att det tar ett och halvt år. Det är kanske inte så lätt för Rossana Dinamarca att minnas, men jag vill gärna påminna henne om hur det gick till i den regering som de samarbetade med och som de var en del av. Det var otroligt många tillkännagivanden under mandatperioden innan vi vann valet. Jag tror att jag har sett statistik på att det var minst 40 varje år. Det var ett otal tillkännagivanden som aldrig blev effektuerade. Ibland blev de aldrig effektuerade, ibland tog det tre år och ibland fem år. Ett och ett halvt år är verkligen inte en lång tid. Men det kommer, och jag har fått uppgiften att det kommer i år.
Herr talman! När det är någonting man vill kritisera har den borgerliga majoriteten en tendens att säga att den socialdemokratiska regeringen minsann inte var bättre. Jag har lärt mig att man ska jämföra sig med dem som är bättre än en själv och inte med dem som är sämre. I stället för att skylla ifrån ska man ta ansvar för det man har. När jag sade att det inte händer så mycket menade jag någonting som är positivt för att öka likvärdigheten och öka andelen elever som når målen. Det handlar också om att göra saker på de områden där det, om och om igen, pekas på brister som ni inte vågar ta tag i. Det är inte första gången som Skolverket påpekar detta med det fria skolvalet, att vi har fått alltmer homogena elevgrupper och att det är direkt kunskapshämmande. Det handlar inte bara om att några ska få välja en bättre skola, utan det handlar om alla elever, även de som man brukar kalla de duktiga eller de studiemotiverade. Det här inte bra för dem heller utifrån ett kunskapsperspektiv. Då måste man hitta andra lösningar. Då måste man visa politiskt mod, vilket jag menar att ni inte gör. Ni ägnar er i stället åt en massa frågor som handlar om att mäta hit och dit, mobiltelefoner, kepsar eller vad det nu kan vara. Det är helt irrelevanta frågor när det gäller att uppnå målet om att alla elever ska kunna nå målen i skolan och ha rätt till en utbildning.
Herr talman! Rossana Dinamarca tycker att vi ska jämföra oss med dem som är bättre. Det tycker jag också att man ska göra, men jag vet ingen regeringen som är bättre än denna. Jag kan faktiskt inte jämföra det som vi gör med det som någon annan som är bättre gör. Därför måste jag jämföra med den enda regering som jag känner till förutom denna, och det är därför jag gör det. Det står högt på agendan att öka likvärdigheten. Det vill vi alla. Vi gör alla vad vi tror kommer att öka likvärdigheten. Vi har många reformer där vi stöder oss på forskning. Resultaten i årskurs 9 kan inte ha blivit bättre genom att vi införde reformer i år, det år de går i årskurs 9. Det kommer att ta lite tid. Men som jag sade i mitt anförande pekar resultaten svagt uppåt i år. De pekar inte nedåt längre. Rossana Dinamarca har inte samma positiva syn på det fria skolvalet som vi, de övriga allianspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och även Sverigedemokraterna har. Vi vet det. När man hör Rossana Dinamarca beskriva de fristående skolorna låter det som om det bara är elände. Det går 150 000 elever i fristående skolor. De har åtminstone ett par hundratusen föräldrar. Skulle de vara så okunniga att de skickar sina barn till skolor där de inte får mat, där det inte finns matsalar och där de inte finns några bibliotek? Varför väljer de dessa skolor? Hur kan de dessutom vara mer nöjda med sina skolor än föräldrar och elever är med kommunala skolor? Nej, jag tror att Rossana Dinamarca har missuppfattat det hela.

Herr talman! Jag vill inleda med att ändra mina yrkanden. Jag sade lite fel. Jag menade reservation 23 i stället för reservation 15. Jag är väldigt orolig över den undermåliga studie och yrkesvägledning som finns på våra skolor. Det var det mitt anförande handlade om. Det är framför allt ungdomar som inte får stöd hemma som råkar mest illa ut när de inte får det stöd som de har rätt till. Att göra val när man är 16 år är inte alltid lätt. Jag minns en kille på en vårdskola i Malmö som jag talade med. Jag frågade honom varför han valt det, och då sade han att det berodde på att det fanns så många fina tjejer där. Det är ett uttryck för att man inte riktigt vet vad man håller på med. Jag noterade att Margareta Pålsson talade om studie och yrkesvägledning och sade att den måste bli bättre och att det inte duger som det är nu. Frågan är vad Margareta Pålsson tänker göra för att den ska bli bättre. Att bara som i betänkandet säga att vi nu har en tydligare lag och att det ska räcka duger inte. Skolverket har frågat 460 rektorer, av vilka 220 svarat, och det framkommer att det inte är många rektorer som känner till de allmänna råden. Det räcker inte med att tro att någonting ska hända på skolorna bara för att vi här tycker att det är viktigt.
Herr talman! Vi hör Miljöpartiets representant uttrycka sin oro för studie och yrkesvägledare. Jag delar den oron. Som jag sade i mitt anförande har jag stött på studie och yrkesvägledare som inte vet hur det fungerar i det nya gymnasiet. Om elever på deras skola har tillgång till dem, vilket vi hoppas och förutsätter, har de fått helt felaktig information. Det är faktiskt inte klokt. Vad ska man då göra? De flesta partier funderar just nu över hur vi vill ha utbildningspolitiken inför nästa mandatperiod. Vi har en arbetsgrupp där vi diskuterar dessa frågor. Jag tror att vi måste ha fler studie och yrkesvägledare. Jag tror att vi måste kompetensutbilda dem. Jag tror att vi måste få våra rektorer att inse vikten av att vi har studie och yrkesvägledare rätt igenom hela skolsystemet, utom i förskoleklasserna. Vi har gjort en del. Vi har infört en obligatorisk rektorsutbildning där de får kunskap bland annat om detta. Vi har ett rektorslyft. Vi har haft och har lärarlyft. Personligen skulle jag kunna tänka mig ett "syvlyft". Vi måste, som sagt, få fler studie och yrkesvägledare, och eleverna måste tidigt, redan i grundskolan, få information. Dagens yrken är mycket mer abstrakta än förr. Inte heller föräldrarna vet riktigt vad yrkena innebär. Många av våra elever i dagens skola kommer att jobba med någonting som vi inte ens hört talas om.
Herr talman! Det blir nästan absurt när representanten för det största regeringspartiet, Moderaterna, står i talarstolen och säger att det behövs en massa åtgärder, och också talar om vilka åtgärder, samtidigt som man inte gör någonting. Varför ska man vänta till nästa mandatperiod? Om Moderaterna och övriga allianspartier nu har makten, gör då någonting! Det verkar inte riktigt klokt när Margareta Pålsson säger att man skulle kunna göra det och det och att man tittar på det och sedan säger att man ska gå till val på det. Hur trovärdigt är det? Jag tycker att det är beklämmande. Den här frågan är ingen nyhet. Jag har tittat på statistiken och det har sett ut så här i tio år. Det här är ingenting som kommit fram på senare tid, utan så här har det varit en längre tid. Ändå står Margareta Pålsson och talar om nästa mandatperiod. Det duger inte. Jag vill passa på att gratulera Margareta Pålsson till det nya uppdraget. Eftersom jag från början är malmöit och uppväxt i Skåne känns det extra spännande. Gratulerar!
Herr talman! Jag tackar Esabelle Dingizian så mycket för gratulationerna. Låt mig säga att det inte är så enkelt som att det räcker med regeringsinnehav för att allt ska kunna göras. Vi har precis gått igenom den djupaste krisen sedan 30-talet. Vi har runt omkring oss länder med jättestora ekonomiska problem, länder där man verkligen inte diskuterar nya reformer utan enbart nedskärningar, lönesänkningar och skattehöjningar. Vi har ett stort ekonomiskt ansvarstagande att fylla upp, och vi tar det på största allvar. Det är viktigt att vi sätter in åtgärder för att förbättra studie och yrkesvägledningen. Det är viktigt med en del andra reformer också, men först kommer det ekonomiska ansvarstagandet. När och om det blir utrymme för nya reformer kommer vi att lägga fram förslag på både det ena och det andra, men budgetansvaret går före.

Herr talman! Jag får ofta frågan varför Folkpartiet bryr sig så mycket om utbildning. Jag roade mig därför med att läsa lite liberal idéhistoria, och det visar sig att vi alltid gjort det. Liberaler har alltid sett skolan som den murbräcka som vi alla är överens om ska kunna riva hinder och skapa sociala vägar så att vi kan ta oss vidare. Den respekten och det kunnandet gäller såväl teoretiska som praktiska ämnen. Låt mig citera en av mina mer belästa liberala kolleger, som jag tycker har uttryckt det klockrent: Ingen vill göra en flygresa med ett plan vars delar spekulerats fram eller reparerats av en professor i teoretisk filosofi. Grunden för utbildning och bildning läggs i förskolan, som vi debatterade tidigare i dag, och i grundskolan, som vi debatterar nu. Herr talman! Om det är någonting som blivit tydligt för mig under de år jag sysslat med utbildningsfrågor så är det det mänskliga flockbeteendet, inte minst inom politikerskaran. Någon lyfter upp frågan om betygsinflation, och alla rusar på den frågan; den ska lösa hela problemet. Därpå lyfter någon upp frågan om värdegrunden och antimobbningsprogrammen, och alla rusar vidare på den bollen, som då ska lösa skolans problem. Och i nästa stund rusar alla vidare på någonting annat. Just nu är det friskolornas vinst som debatteras mycket, som om det skulle vara roten till det svenska skolproblemet. Alla frågor är naturligtvis viktiga i sig, men det allra viktigaste för svensk skola är att man behåller fokus, att man behåller visionen om vart vi är på väg. Svensk skola ska vara världsbäst, men vi ska inte glömma varför och varifrån vi kommer. Vi måste kunna arbeta med många frågor parallellt, och det är vad som nu sker. Många är de reformer som är sjösatta eller åtminstone planerade. Vi är på väg mot visionen om en världsbäst skola, men det kommer att ta tid. Jag är helt övertygad om att vi kommer att behöva göra ännu mer än vad vi gjort tidigare. Skolan blir nämligen aldrig klar. Det är lite grann som livet självt, ett ständigt projekt. Att alla elever i Sverige har rätt till en bra skola och utbildning ingår i vårt samhällskontrakt. Vi kan inte acceptera någonting annat. Skolans huvuduppdrag är att ge elever oavsett kön, familjebakgrund och bostadsort förutsättningar för att nå de grundläggande målen. Den bristande likvärdigheten är ett genuint problem. Resultaten har visat på en enda lång, stabil, nedåtgående trend under många år. Som Skolverket och Lärarnas Riksförbund nyligen tog upp, och som vi diskuterat tidigare, ökar skillnaderna i kvalitet och resultat. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat ökat kraftigt, och skolsegregationen har antagit nya former. Återigen: Det finns flera orsaker till detta, och alltså behöver ett flertal åtgärder vidtas samtidigt. Allt går inte att skylla på enbart ett fenomen. Det finns ett starkt samband mellan en elevs socioekonomiska bakgrund och dennes skolresultat, och det finns indikationer på att sambandet ökat under de senaste åren. Men segregation utifrån socioekonomisk bakgrund är naturligtvis bara en del av förklaringen. Det fria skolvalet har bidragit till att elever med hög studiemotivation och engagerade föräldrar samlas i skolor där det finns många likasinnade, och det får konsekvenser för likvärdigheten. Som har sagts tidigare får lärares förväntningar och kamrattrycket naturligtvis effekter för likvärdigheten. Det innebär i själva verket att betydelsen av vilken skola eleven går i har ökat. Men människors lust att välja fritt är tydlig. Vi väljer i dag, när vi får lov att välja. Det fria skolvalet och skolreformerna med friskolorna och valfrihetsreformen kan bara vara rätt och riktigt i grunden. Svaret på en bristande likvärdighet kan inte vara att beskära friheten. Svaret kan inte vara att alla som bor i ett kvarter måste gå i en viss skola. Man ska kunna välja, och man ska kunna välja bort. Det måste göras tydligt varför man gör det, så att vi får en tydlig faktor som visar vilka skolor som inte är så bra som de borde vara och var åtgärder behöver sättas in. En rad stora och viktiga förändringar genomförs just nu i skolan. Mina allianskolleger har som vanligt gått igenom dem förtjänstfullt. De nya läroplanerna och kursplanerna är tydligare. De betonar skolans kunskapsmål. Kunskapskraven är tydligare formulerade. Det kommer att ha betydelse för alla elever, men särskilt för de elever som är svagare i kunskaper och studieresultat, för nu vet vi var åtgärder ska sättas in. Den nya skollagen skärper kraven på likvärdighet i skolsystemet och betonar skolans kompensatoriska uppdrag, men detta kommer inte att räcka. Herr talman! Om du vore elev i den kommun som satsar mest på ren undervisning i grundskolor hade det investerats över 72 000 kronor i din utbildning. Om du däremot vore elev i den kommun där man satsar som minst hade utbildningen bara varit värd knappt 32 000 kronor. Det finns säkert skilda orsaker till att siffrorna ser så olika ut som de gör i dessa två ytterligheter. Men faktum kvarstår: Det är mycket stora skillnader mellan kommunernas satsningar, och så har det sett ut länge. Visst ska undervisningskostnaderna kunna variera, men då ska det vara för att en elev behöver mer stöd än en annan, inte för att kommunernas och deras politikers ambitioner varierar. Jag tror inte - jag vet att jag har sagt det tidigare - att pengar är svaret på alla skolans problem. Men visst sjutton har de inverkan! För att jag inte ska behöva upprepa allt som mina eminenta kolleger har sagt skulle jag vilja föra in en annan vinkling när vi talar om likvärdighet, nämligen kommunaliseringen. Det kom nog inte som någon överraskning. Tanken med kommunaliseringen var att det pedagogiska ansvaret skulle komma närmare lärarna och skolledarna. Så långt so good. Men de har inte förmått leda den pedagogiska utvecklingen, vilket vi ser tydligt. En förklaring är att lärarna har tagit sig an att göra allt möjligt annat än det de är utbildade för. De springer på en massa brandkårsuppdrag som de inte borde göra i stället för att få lov att ägna sig åt undervisning. Och undervisning är en konstform. Att vara lärare är inte att vara vilken kommunanställd som helst - och därmed vill jag inte dra skam över andra kommunanställda - utan det är delvis en konstform. Riksrevisionen har redovisat ett antal gånger att kommunerna har svårt att leva upp till kraven och säger till och med att skammens gräns är nådd. Man konstaterar att kommunerna i ganska stor utsträckning bröt mot tidigare skollag och andra förordningar. Det är därför hög tid att vi utreder hur vi på bästa sätt får ett nytt, modernt och statligt huvudmannaskap för att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever. Som sagt finns det inte ett enda hugg som kan lösa denna gordiska knut. Vi kan inte springa på en boll i taget. Vi måste ta ett helhetsgrepp och ha långsiktiga ambitioner, och det har den här regeringen. Jag yrkar avslag på alla motioner och bifall till förslaget i betänkandet. I detta anförande instämde Anna Steele , Camilla Waltersson Grönvall och Yvonne Andersson .
Herr talman! En riktigt bra skola för alla barn är det väl ingen som talar emot. Vi har alla ett gemensamt intresse av att skapa förutsättningar för det. Världens bästa skola vill vi säkert också arbeta fram på olika sätt. Jag hörde från en kommun i Västsverige i går att vi aldrig har haft mer resurser i svensk skola än vad vi har i dag. Men vad gör vi med de resurser vi har, och varför får vi inte ett bättre resultat? Skolan har varit i fokus på många sätt under de senaste åren, mycket beroende på bristande kvalitet. Men alltmer handlar det om möjligheterna att skapa framtidens skola. Många av alliansregeringens reformer handlar om att långsiktigt säkra kvaliteten i skolan. Det handlar om den nya skollagen, den nya lärarutbildningen, Lärarlyftet, lärarlegitimationer, speciallärarutbildning, förtydligande av målen med mera. När det i debatten hävdas att ingenting görs känns det snarare som att man inte har öppnat ögon eller öron på ett tag. Det finns också ett tydligt individ och elevfokus. Alla elevers rätt till kunskap och rätt till stöd för att nå målen är ett viktigt fokus för att man ska kunna vända utvecklingen i skolan. Det vi debatterar i dag är ett motionsbetänkande, inte en proposition från regeringen som behandlar något specifikt område. Det blir en salig blandning av de motioner som enskilda ledamöter har valt att väcka under den allmänna motionstiden. Det gör att debatten ibland skiftar mellan diverse olika perspektiv och att det kan vara lite svårt att hänga med. Det finns många bra förslag, men precis som beskrivs i sammanfattningen i betänkandet är oerhört många av förslagen under beredning eller redan genomförda och därmed avbockade. Däremot kanske de inte ännu har fått genomslag fullt ut i praktiken. Jag tror att alla vi som arbetar med utbildningspolitik är oerhört nyfikna på vad som ytterligare kommer att hända inom de närmaste åren för att kvaliteten ska förbättras, kopplat till de olika reformer som vi har genomfört. Vi kunde tidigare i debatten höra från Socialdemokraternas företrädare, vice ordförande Ibrahim Baylan, att alla lärare och rektorer gör sitt bästa. Då funderar jag på hur man tänker. Skolan i Nossebro lyckades verkligen göra någonting oerhört mycket bättre på väldigt kort tid. Om alla redan gör sitt bästa, hur ska man då kunna göra någonting bättre? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi diskuterar: Vad är en bra skola? Centerpartiet vill, precis som våra allianskamrater, satsa ytterligare på praktiknära forskning och utveckling där vi med intresse följer vad som händer i klassrummet och vad som skapar framgångsrika skolor. Vi vet att en del av nycklarna är lärarnas ledarskap och kompetens, rektorns ledning och så vidare. Men det finns mer att göra. Därför blir jag lite förvånad. Däremot blir jag glad när man säger att vi egentligen ligger nära varandra. Välkomna att vara med på mycket av det som vi diskuterar i allianspartierna för att skapa en ännu bättre skola! Man säger också från oppositionens sida att man vill ha en ökad sammanhållning, inte sortering. Då undrar jag: Vill man ta bort det fria skolvalet? På vilket sätt ska man säkra en blandning av olika elever? Ska det finnas vissa kriterier, så att man ska ansöka om ett visst antal från en typ av familjer, ett visst antal från någon annan typ och så vidare och därmed sätta ihop en heterogenitet som inte finns naturligt? Jag förstår inte riktigt hur man har tänkt. Men det är möjligt att jag kan få svar i något replikskifte eller någon senare diskussion. Låt mig ändå göra ett par nedslag i det som betänkandet handlar om. Mycket handlar om att öka kvaliteten. Det är klart att vi vill att alla elever ska nå målen så långt det är möjligt och också få det stöd som de absolut behöver. Centerpartiet har drivit ett antal frågor som får avslag i det här betänkandet i och med att det är den rutin vi har. Den senaste nyheten på Ekot kopplat till skolmognad och adhd-problematik var att det är större risk att få en adhd-diagnos om man är född senare på året än om man är född i början av året. Det är oerhört skrämmande på många olika sätt. Varje barn behöver bemötas utifrån de förutsättningar det har. Centerpartiet har under ett stort antal år drivit frågan om flexibel skolstart. Jag tror att det är en viktig åtgärd för att skolan ska kunna möta varje elev där den befinner sig utan att i värsta fall behöva diagnostisera olika typer av omognad. Jämställdhetsfokus är en annan viktig del för det parti som jag företräder. Som ni vet har Delegationen för jämställdhet i skolan lämnat förslag på många olika delar. De bereds nu på olika sätt inom departementet. Det handlar bland annat om att det behövs forskningsbaserad kunskap om hur olika undervisningsmetoder fungerar för olika grupper av elever. Jag ser fram emot att beredningen blir klar så att vi också får en praktisk politik för att öka jämställdheten. En annan oerhört viktig del handlar om att ingen elev på något sätt ska behöva utsättas för kränkande behandling eller mobbning. Också här har Delegationen för jämställdhet lyft fram och Skolverket visat på skillnader i hur pojkar och flickor utsätts för mobbning. De insatser som sätts in kanske behöver anpassas till de skilda villkor som kan gälla för pojkar respektive flickor. Det är viktigt att inte likt Sverigedemokraterna tidigare i dag i kammaren kalla olika former av jämställdhetssatsningar för genusexperiment. Det är oerhört viktigt att se att vi behöver göra mycket för att stärka jämställdheten på olika sätt. En annan viktig del som delvis också lyfts fram i betänkandet handlar om it i skolan. Här sker en fantastisk utveckling på många håll i Sverige. Det handlar inte bara om den tekniska utvecklingen utan lika mycket om arbetssätt. När jag läser betänkandet ser jag att för oerhört många av de förslagen har Skolverket redan i uppdrag att både främja utvecklingen och följa utvecklingen. Det måste vara ett ganska spännande jobb att arbeta på Skolverket. De får både jobba för vår politik och också med hur den genomförs i praktiken. Det är klart att lärarnas kompetens är av största viktig. Här finns ett uppdrag att främja lärares kompetens i både förskola, skola och vuxenutbildning och ge förslag på eventuella insatser. Friskolor har debatterats flitigt i många medier under de senaste månaderna. Jag upplever ibland att det går en klappjakt på valfrihet i vårt land. Det må gälla friskolor, delar inom äldreomsorgen eller andra delar där man är oerhört rädd för att det kan vara olika. Vi står för att det ska vara en hög kvalitet i alla verksamheter. Men ser vi valfrihet som en oerhört viktig del. Detaljregleringen som en del talar om kommer inte att leda till högre kvalitet, utan vi måste bli bättre på att följa upp den på annat sätt. Många föräldrar och elever är oerhört nöjda med den utbildning eleverna får i friskolor, ibland jämfört med kommunala skolor, som också nämnts här tidigare i debatten. Jag vill nämna två saker till innan jag avslutar mitt anförande. Jag ser att min talartid har gått, men rösten håller fortfarande. För Centerpartiets del är det oerhört viktigt att arbeta för entreprenörskap. Det finns en strategi för entreprenörskap som är oerhört viktig att på olika sätt lyfta fram. Här har Skolverket också ett uppdrag att främja nya arbetssätt och nya delar. Jag tror att det finns stora möjligheter att jobba tillsammans med både entreprenörskap och hållbar utveckling. Det finns spännande projekt både på Sötåsenskolan utanför Töreboda - jag kan nämna det som en liten retare - och i Partille där man jobbar med hållbar stadsutveckling inom gymnasieskolan. Det är oerhört spännande. En annan viktig del handlar om lärarna. De har verkligen varit i fokus för Centerpartiet och för alliansregeringen. Det handlar om vilka möjligheter det finns med både den nya lärarutbildningen och karriärtjänster och så vidare. Jag avslutar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på motionerna. I detta anförande instämde Per Lodenius , Betty Malmberg , Tina Acketoft samt Yvonne Andersson och Annika Eclund .

Herr talman! Jag skulle kunna använda mina åtta minuter till att tala om hur Kristdemokraterna medverkat till många viktiga reformer i skolan såsom lärarlegitimationen, nya kursplaner, ny skollag och ny läroplan och sedan fortsätta genom att förklara att dessa reformer inte fått den tid som krävs för att avspegla sig i elevernas resultat. Men det är många före mig som på ett mycket förtjänstfullt sätt berättat om detta, så det tänker jag inte göra. Vidare skulle jag kunna berätta om hur viktig satsningen på elevhälsan är och att det är viktigt att kommunerna tar del av denna möjlighet. Jag skulle kunna berätta om vikten av ett gott värdegrundsarbete och antimobbningsarbete. Jag skulle också kunna tala om värdet i att få välja den skola som passar mig och mina barn bäst. Inte heller det kommer jag att tala om. Jag har i stället valt att koncentrera mig på det som jag ser som den största utmaningen för svensk skola för tillfället. Vi kan tala om skolutveckling och satsningar på skolan tills vi har slagit knut på oss själva så länge vi inte får våra mest begåvade studenter att välja läraryrket eller att få de kvalificerade pedagogerna, som skolan verkligen behöver, att stanna inom yrket. Det är glädjande att höra att Socialdemokraterna vill medverka till att höja läraryrkets status. Herr talman! I dag är det bara en sökande per plats till lärarutbildningen. Det duger inte! Omfattande forskning visar att duktiga lärare är helt avgörande för att eleverna ska lyckas i skolan. Det låga söktrycket till grundskollärarutbildningen är därför förödande när vi talar om att Sverige ska ha en skola i världsklass. Lärarnas status och auktoritet behöver återupprättas. Därför måste all onödig centralstyrning av skolan undvikas, rätt beslut måste ligga på rätt nivå. Elever och föräldrar måste naturligtvis ges visst inflytande över utbildningen, men det måste råda balans mellan lärarnas befogenheter och elevernas rättigheter och skyldigheter. Själv valde jag läraryrket av många anledningar. Den viktigaste anledningen var att få tillfälle att spendera tid tillsammans med ungdomar under den mest känsliga delen av deras liv. Det handlar om att var med och leda dem en bit på vägen, att bryta tankar och värderingar tillsammans och på det sättet kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Detta kanske låter väldigt pretentiöst och överdrivet idealistiskt, men det är en beskrivning av läraryrket när det är som allra bäst. Varför vill då inte fler välja den yrkesbanan? En orsak är den snedvridna debatten om skolan. Nästan varje dag möts vi av nyheter om stora brister. Debatten har hamnat i ett dike där allt är elände och där ingen elev får den hjälp den behöver. Naturligtvis ska brister komma upp i ljuset, men var finns berättelserna om dem som älskar sitt jobb? Var kan vi läsa om lärare som på ett positivt sätt präglar sina elever genom sitt sätt att vara och undervisa? Vem talar om att lärare har världens viktigaste jobb för att säkra vårt lands framtida utveckling? För varje negativ nyhet om brister i skolan skulle jag vilja ha en solskenshistoria för att balansera debatten. Vi behöver de berättelserna för att få de bästa studenterna att vilja söka sig till yrket. Vi behöver också tydliggöra lärarnas roll och minska osäkerheten inför att agera i svåra situationer. I dag upplever många lärare risk för den personliga positionen om de ingriper i exempelvis konflikter mellan elever. Herr talman! Lärarna bör också avlastas uppgifter som inte är kopplade till undervisningen. Dokumentation och återkoppling är bra. Men det får inte ta alltför mycket tid från undervisning och elevkontakter. Vi behöver därför se över hur kraven på dokumentation kan förändras så att den tar mindre tid. Vi behöver se över hur vi kan få in andra vuxna i skolan som till exempel kan vara rastvakter, motverka mobbning och lösa olika typer av konflikter mellan barn. Det är också värt att utreda hur det civila samhället kan bidra till en tryggare skola. En annan orsak till att söktrycket är lågt är naturligtvis att man värderar läraryrket lägre lönemässigt än andra yrken med samma utbildningslängd. Men det är inte hela förklaringen. Vi kan jämföra med sjuksköterskeutbildningen, där yrket ligger i ungefär samma löneläge. Där har man 2,5 sökande per plats. Jag är den första att stödja att lärare ska ha mer betalt, men vi måste också söka andra förklaringar. Herr talman! Jag vill lyfta fram ytterligare en aspekt i denna sena debatt. Vi kristdemokrater betonar alltid att människor är olika och unika. En skolform passar inte alla. En pedagogisk metod är inte lösningen på alla problem. Vi måste erbjuda en palett av skolformer och erbjuda individuella lösningar för våra elever. Med tanke på det tycker jag att det är oerhört frustrerande att de elever med de allra största behoven många gånger undervisas av personal med den lägsta utbildningen och kompetensen - detta samtidigt som platser i dag gapar tomma i den speciallärarutbildning som vi har genomfört. Jag talar om de barn med särskilda behov och barn med diagnoser av olika slag som tillbringar hela sin dag med elevassistenter som i de flesta fall helt saknar pedagogisk utbildning. Dessa barn har rätt att kräva de mest professionella pedagogerna. Ett minimikrav borde vara att det finns specialpedagogisk handledning för den personal som ska jobba med dessa elever. I vissa kommuner har man i dag avskedat elevassistenter för att i stället anställa speciallärare. Det blir i och för sig färre personer, men personer med rätt kompetens. Detta är drastiskt, men jag vill poängtera att det är oerhört viktigt att kommunerna tar del av den satsning som regeringen har gjort på den nya speciallärarutbildningen och att detta kommer eleverna till del. Herr talman! Människor är olika och kräver olika lösningar. Att behandla alla lika är inte rättvist. Att inse att vi har olika behov och behöver individuella lösningar är kristdemokratisk politik. Med detta yrkar jag avslag på motionerna och bifall till utskottets förslag i betänkandet. I detta anförande instämde Yvonne Andersson , Betty Malmberg , Tina Acketoft och Ulrika Carlsson i Skövde .